Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Egentligen är det två frågor jag ställt, men de är närbesläktade. Principiellt är det mycket viktigt att allmänheten får klart för sig att myndigheterna när det gäller skatten så att säga arbetar åt båda hållen, alltså inte bara är på jakt efter medborgarnas pengar utan också ser till att det belopp som betalas ut verkligen blir det rätta. Finansministern hänvisar i sitt svar till det administrativa merarbete som skulle bli följden av en obligatorisk kontroll, men det tycker jag är ett dåligt försvar för att behålla systemet. Det vore värt en extra ansträngning att få ett bättre förhållande mellan myndigheterna och människorna i samhället. Det är ytterligt viktigt att så sker. Man kan rimligen inte begära att alla människor skall kunna hålla författningar, kungörelser och paragrafer i huvudet, och nu gällande system för med sig att den som kan dessa saker blir gynnad, och den som inte har tillräckliga kunskaper på detta område missgynnas. Detta är dålig jämlikhet — för att nu använda ett ord som är mycket vanligt i våra dagar. Finansministern säger vidare att det blir en ändring fr.o.m. nästa år, och det är ju en av fördelarna med särbeskaåttningen, men det dröjer ett år innan så sker, och många människor kommer att förlora pengar under den tiden.

Herr talman! Det hela gäller vilket som skall väga tyngst, att det blir merarbete för en del skattefunktionärer eller att man uppnår den fördel en ändring skulle innebära för en hel del människor. Det gäller inte bara särbeskatt ningen, utan denna fråga har två delar. I fråga om räntan säger finansministern att saken övervägs inom finansdepartementet, och då måtte det väl ligga något förnuft bakom. Men det är det principiella som är viktigt, och jag trodde att finansministern skulle dela min uppfattning att det är värdefullt om medborgarna bibringas det intrycket att man arbetar för att i taxeringsoch beskattningsväsendet få fram så stor rättvisa som möjligt, även om det skulle medföra ett merarbete för myndigheterna.

Herr talman! Jag återkommer; jag tillhör ju de flitigare frågarna, men om man tillhör oppositionen är det enda sättet att få veta något. Finansministern säger nu att det har blivit en förbättrad rekrytering. Jag undrar om man verkligen kan säga det. Det var betydligt lättare förr. När jag själv började som taxeringsnämndsordförande, minns jag att så gott som alla rådmän, stadsfiskaler, landsfiskaler och stadsfogdar tjänstgjorde som sådana. Jag tror knappast att man numera kan hitta någon av denna kategori som taxeringsnämndsordförande. Det är en ödets ironi att folk inte åtar sig dessa uppdrag på grund av marginalskatterna. Det lönar sig inte för dem. Detta är en viktig fråga inte bara ur fiskalisk synpunkt utan ur rättvisesyn punkt. Frågan är dubbelsidig. Dels gäller det att möta det tilltagande skattefusket. Det uppges att detta årligen uppgår till mellan 2 och 6 miljarder kronor. Det är klart att ju sämre kvalitet det är på taxeringsfunktionärerna desto lättare går det att fuska, och skattefuskarna är som bekant ganska kunniga och fiffiga. Jag sade att frågan var dubbelsidig. Det andra skälet är att det finns många människor som deklarerar en för hög inkomst och som inte kan skattereglerna tillräckligt. Det är lika viktigt att taxeringsnämnderna vidtar ändringar i taxeringarna härvidlag för att få fram det rätta beloppet. Detta förutsätter naturligtvis att det finns ett tillräckligt stort antal goda och kunniga taxeringsfunktionärer. Jag betvivlar att så är fallet. Man ser många exempel på att bristerna är ganska allvarliga. Skatteprogressionen är naturligtvis på gott och ont, och i det här fallet är den verkligen av ondo. Sedan är det en annan sak att det vore bättre att avskaffa taxeringsnämnderna och i stället införa en tjänstemannataxering, men det är en annan historia.

Herr talman! Herr Enskog är tyvärr förhindrad att ta emot finansministerns svar, och jag ber att å hans vägnar få tacka för svaret. Vad herr Enskog var ute efter var närmast att det skulle bli litet enklare att hitta i den flora av deklarationsblanketter som vi har. Han ställde därför frågan om det inte borde finnas en rubrik närmast under numret på blanketten som angav vad denna skulle användas till. Finansministern har tydligen också uppfattningen att deklarationsblanketterna bör förenklas så mycket som möjligt, men han anser att man skall vända sig direkt till riksskattenämnden. Finansministern delar alltså herr Enskogs åsikt att något bör göras dels för att förenkla för dem som skall söka bland blanketterna, dels kanske för att spara en hel del blanketter, som otvivelaktigt nu går till spillo därför att folk plockar i högarna för att alltid hitta någon som är riktig. Jag tror att om finansministern gav riksskattenämnden ett råd på vägen, skulle det väga betydligt tyngre och ge ett bättre resultat än en enskild riksdagsmans begäran.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm har frågat chefen för justitiedepartementet om han anser det vara aktuellt med en översyn av 1928 års lag om kollektivavtal i vad gäller åtgärder vid arbetskonflikt. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Kollektivavtalslagen bygger på två viktiga grundsatser: dels att det råder avtalsfrihet mellan parterna på arbetsmarknaden, dels att part har rätt att tillgripa stridsåtgärder för att hävda sina ståndpunkter i förhandlingar om avtal. Med dessa utgångspunkter ger lagen regler om bl.a. rättsverkningar av ingångna kollektivavtal. Till rättsverkningarna hör ovillkorligt förbud för part att vidta stridsåtgärd på grund av tvist om avtalets innebörd eller för att åstadkomma ändring i avtalet. Vidare innehåller lagen bestämmelser om rättsföljderna av åsidosättande av bestämmelser i lagen eller i gällande kollektivavtal, bl.a. brott mot fredsplikt. Påföljden för brott mot kollektivavtal eller kollektivavtalslagen är i första hand skadestånd. Det är inte uteslutet att det kan finnas behov att se över vissa enskildheter i kollektivavtalslagen eller i annan arbetsrättslig lagstiftning. Härvidlag måste det största avseende fästas vid önskemål hos arbetsmarknadens egna organisationer. För närvarande föreligger dock inte någon framställning om reformer på det aktuella området.
Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret. naden kan väl i dagens läge betecknas som ytterst aktuell. Den utgör ett allvarligt spörsmål som berör arbetstagare, arbetsgivare och samhället i stort. Under senare tid har allas vår uppmärksamhet varit riktad på en tilltagande oro på arbetsmarknaden. Vilda strejker har smittat av sig på olika håll inom näringslivet. I detta land har vi vissa stadgade spelregler för arbetsmarknaden, och bl.a. dessa har givit oss en långvarig arbetsfred. Så helt plötsligt i en inflammerad situation förefaller detta system börja raseras. Jag är medveten om att ingen ansvarig fackföreningsman försvarar vilda strejker; tvärtom fördömer man dessa och hävdar att metoden är förkastlig. De enda som kan ha någon glädje av en splittrad fackföreningsrörelse är politiska extremister på vänsterkanten. För att komma till rätta med den oro som avspeglar sig i olagliga strejker har naturligtvis först och främst arbetsmarknadens parter en stor och viktig uppgift. Men situationen är så allvarlig att man enligt min mening bör överväga alla tänkbara åtgärder för att åstadkomma en ändring, och detta var anledningen till att jag ställde frågan till statsrådet om kollektivavtalslagen. Statsrådet svarar nu att det inte är aktuellt med någon översyn — ingen har framställt önskemål därom. Men det finns ju en bindning mellan ingångna avtal. Vore det inte med tanke på den senaste tidens händelser aktuellt att ta upp denna fråga? Jag finner statsrådets svar undanglidande. Om man betänker vilken fantastisk expansion som förekommit inom näringslivet under efterkrigstiden vore det väl ganska naturligt att man såg över en 42 år gammal lag och gjorde vissa justeringar så att den bättre passade dagens industrialiserade samhälle. Frågan gäller inte, herr talman, om en arbetstagare skall ha en eller två kronor mer per timme eller om arbetsmiljön skall förbättras — det förekommer säkert fall då dessa krav är berät tigade — utan den gäller om ett ingånget avtal skall hållas under den i avtalet stipulerade tiden. Skall de avtalsslutande parterna vara skyldiga att respektera ingångna avtal? Det var detta frågan gällde, herr inrikesminister.
Herr talman! Jag tycker nog att herr Fridolfsson i Stockholm gör en uttolkning av sin egen fråga. Som jag läser den tycker jag att den hänger i luften. Han frågar om det är aktuellt att se över lagstiftningen på detta område. Jag vet inte vad herr Fridolfsson egentligen menar. Om herr Fridolfsson inte är nöjd med det svar som jag har givit borde han ha preciserat sin fråga. Jag har talat om vad lagen innehåller. Herr Fridolfsson slår in öppna portar när han säger att det förhållandet att en lag har 40 år på nacken gör att den bör revideras. Jag har sagt i svaret att i den mån arbetsmarknadens parter framställer preciserade önskemål om reformer är regeringen beredd att tillmötesgå dem. Menar herr Fridolfsson att jag i dag skulle ha givit beskedet att regeringen skulle ta ett initiativ? I så fall borde han också ha talat om i vilket avseende han önskade en revision.

Herr talman! Det är väl ändå så, herr inrikesminister, att regeringen kan vidtaga åtgärder utan direkt påstötning. Man sitter väl inte i kanslihuset och väntar på direktiv om vad som skall göras utan borde kunna vidta åtgärder på egen hand. Jag underströk i mitt första inlägg att arbetsmarknadsparternas främsta uppgift är att åstadkomma ett sådant klimat att vilda strejker inte uppstår. Vissa lagar och regler gäller emellertid på detta område, och det finns lagstadganden om avtalen. Statsminister Palme tog upp denna fråga under remissdebatten och uttryckte sig därvid på följande sätt: »Men en lag är ju ingenting annat än ett uttryck för ett slags ömsesidig hänsyn och för solidaritet mellan medborgarna. En samhällsgemenskap bygger på — och måste bygga på — att man kan räkna med att ett handslag är ett handslag, ett avtal ett avtal, en lag en lag. Förtroendet för att detta gäller innebär för det stora flertalet människor en avgörande trygghetskänsla. Det skulle få förödande konsekvenser för samhörigheten inom en nation om denna trygghet skulle svikta. Därför är det otänkbart för regeringen att genom sitt bifall ge ett slags offentlig sanktion till överträdelser av lagen. Det vore att svika sina förpliktelser inför medborgarna.» Jag slår väl inte in några öppna dörrar genom att hänvisa till gällande lag, som för Övrigt icke respekteras.

Herr talman! Det har mycket riktigt pågått en livlig debatt om kollektivavtalens roll, och det har därvid också uttalats önskemål om förändringar. Jag har emellertid större respekt för de personer som har ett klart syfte med sina uttalanden än för herr Fridolfsson som agerar utan att ha klart för sig vart han vill komma. Den lagstiftning som riksdagen genomfört på detta område avser ju att reglera förhållandet mellan arbetsmarknadsparterna. Om lagen inte tillgodoser detta syfte, ankommer det naturligtvis på parterna själva att pröva huruvida en åtgärd står i överensstämmelse med gällande lagstiftning eller ej. Herr Fridolfsson önskar att jag eller någon annan instans skulle ha som uppgift att övervaka att parterna i varje läge ut nyttjar de möjligheter lagen ger dem. Det är emellertid uppenbart att det måste ankomma på dem själva att avgöra om de skall åberopa lagstiftningen för att vinna stöd för sin uppfattning i en fråga. Det torde därför vara opåkallat för mig eller någon annan instans att göra en deklaration som går längre än den jag gjort i detta avseende.
Herr talman! Inrikesministern vill ha besked om vart jag vill komma med min fråga. Min uppfattning är att en översyn av kollektivavtalslagen borde ske. En uppgörelse mellan arbetsmarknadens parter som nås vid förhandlingsbordet och som parterna är nöjda med — eller lika missnöjda med, såsom det brukar heta på avtalsspråket — är något som skall gälla under den i avtalet stipulerade tiden. För detta ändamål finns också en bestämmelse införd i kollektivavtalslagen. Vad jag syftar på är att lagen nu inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Låt mig dra en parallell. En arbetsgivare är inte belåten med ett ingånget avtal, han låser verkstadsportarna och svarar de anställda när de kommer till sitt arbete och inte släpps in: jag finner inte vårt avtal acceptabelt och därför lägger jag ned verksamheten. Det vore en direkt parallell till det vi nu upplever på vissa håll inom näringslivet.
Herr talman! Jag har en känsla av att herr Fridolfsson vill dra ut på den här debatten. Vad jag redan har pekat på och bara kan upprepa är att den part som så att säga skulle känna sig kränkt har tydligen hittills inte funnit anledning att åberopa lagstiftningen i det avseende som herr Fridolfsson vill. Herr Fridolfsson skulle ha gått fram mera med hårdhandskarna än vad företagen har funnit anledning att göra, men det må ju vara herr Fridolfssons egen uppfattning. Jag har svarat att jag anser att det bör ankomma på arbetsmarknadens parter att uttala ett intresse av att det görs en revision, och jag har sagt att vi då också är beredda att gå dem till mötes.

Herr talman! Fru Marklund har frågat om jag delar AMS-chefens mening att utflyttningen från Norrbotten måste fortsätta och om den överensstämmer med regeringens syn på näringsoch lokaliseringspolitikens utformning. I 1969 års statsverksproposition behandlades länsplaneringen 1967. Den målsättning, som därvid redovisades från = länsstyrelsen/planeringsrådet i Norrbottens län, innebar en i stort sett oförändrad befolkningsnivå för länet. Detta förutsätter samma nettoutflyttning som i början på 1960-talet. Dåvarande chefen för inrikesdepartementet uttalade för sin del att olika län inte kan garanteras en sådan sysselsättning att ingen nettoutflyttning skulle behöva ske från länen. Riksdagen hade ingen erinran mot denna uppfattning. Det av fru Marklund åberopade uttalandet gick ut på att när det finns arbetslösa måste arbetsmarknadsmyndigheterna försöka skaffa dem sysselsättning. Kan de inte beredas arbete i länet, får sådant sökas på annat håll. Jag kan inte finna att en sådan uppfattning strider mot regionalpolitikens utformning.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. Inrikesministern och jag har tidigare dryftat Norrbottensfrågor, och att jag nu har aktualiserat dem igen beror på att jag lyssnade till generaldirektör Bertil Olsson i arbetsmarknadsstyrelsen, när han i ett telefonväktarprogram i regionalradion lämnade ett besked som jag tycker rimmar dåligt med de allvarliga målsättningar för länets framtid som ansvariga på länsnivå har dragit upp och som statsrådet också hänvisar till. Jag tänker då inte på BD 80 utan på den lokaliseringspolitiska målsättning som länsstyrelsen och planeringsrådet har gjort upp. Det är att märka att Norrbotten redan nu befolkningsmässigt ligger under den målsättningen, enligt uppgift med omkring tusen människor. Mot den bakgrunden är det väl inte underligt om man reagerar mot talet om att utflyttningen måste fortsätta under hela 1970-talet. Det är säkert ingen nyhet för statsrådet att opinionen i Norrbotten nu starkare än någonsin kräver alternativ till de rörlighetsstimulerande åtgärderna. Ändå talar alltså arbetsmarknadsstyrelsens chef om att det är billigare med en hög rörlighet hos arbetskraften än att investera i företag. Statsrådet finner inte heller att en sådan uppfattning strider mot regionalpolitikens utformning. I så fall måste det ju stå alldeles klart att det nu är dags för en helt ny regionalpolitik, och den saken får vi tillfälle att återkomma till vid en senare motionsbehandling. På tal om rörlighet så har jag tidigare haft anledning att undra över varför det alltid bara skall gälla rörlighet i en riktning och varför det alltid bara skall gälla människor. Kan det inte också bli fråga om rörlighet för företagen? Jag skulle också vilja veta vad det är för sorts beräkningar som ligger till grund när man påstår att det är billigare att flytta människor än företag. Det kan knappast vara allmänt samhällsekonomiska. Snarare rör det sig väl om ett rent otroligt tillmötesgående mot företagarna, som på det här sättet bekvämt får den arbetskraft de behöver till platser som de bestämmer, medan hela landsändar drabbas av ett långsamt borttynande. Nej, det är alldeles uppenbart att det behövs en ny regionpolitik, en regionalpolitisk styrning av = företagsetableringarna — en sak som vi har aktualiserat under den allmänna motionstiden och som centerledaren under de senaste dagarna har anslutit sig till.
Herr talman! Jag kan förstå att fru Marklund kanske inte är nöjd med Bertil Olssons presentation av detta problem. Jag träffade honom dagen efter det att han hade varit med i telefonväktarprogrammet, och jag kan glädja fru Marklund med att han då bar ett grönt märke i rockslaget där det stod: »Vi flytt” inte.» Det var norrlänningarnas protest. Han deltog alltså själv i viss mån i denna kampanj. Jag tror inte att man hos honom eller hos någon annan i arbetsmarknadsstyrelsen skall spåra en vilja att för flyttningens egen skull flytta på människor mot deras vilja. Men vi får aldrig glömma bort att det är väsentligt att människor kan få sysselsättning och själva förtjäna brödfödan. Vi kan ha arbetslöshetsförsäkringar och annat som griper in, men det är ändå mycket väsentligt att människorna kan få arbete. I det sammanhanget skall vi eftersträva att skapa allt fler arbetstillfällen i skogslänen, självfallet också i Norrbotten. Det får emellertid inte betyda att vi påstår att det är fel att arbetskraften också kan flytta på sig. Detta måste vi ha med i bilden i framtiden; vi får som sagt tillfälle återkomma till dessa frågor längre fram.

Protestmärken är nog bra, och jag skall inte anmärka på att den skånske inrikesministern inte kan norrländska. Det heter: »Vi flytt int». Det räcker i alla fall inte i det svåra läge som vi har uppe i vårt län. Visst är det väsentligt att människor får sysselsättning — det säger ju vi också — men varför kan de inte få sysselsättningen i sitt eget hemlän? Vi skall eftersträva fler arbetstillfällen, säger statsrådet. Ja, det är bra, men då måste ju människorna finnas kvar där så att de kan ta de arbetstillfällena. Statsrådet säger också att det är inte orätt att flytta. Javisst, men varför kan man inte också flytta norrut?

Herr talman! Herr Clarkson har frågat mig om jag avser att förelägga riksdagen förslag till lagstiftning mot ekonomiskt förtal. Ett spridande av oriktiga eller ogrundade uppgifter om en persons yrkesutövning eller ekonomiska förhållanden torde ibland kunna bedömas som ärekränkningsbrott. Ingripande mot vissa former av ekonomiskt förtal från en näringsidkare mot en annan blir möjlig, om den lagstiftning angående otillbörlig marknadsföring genomförs som regeringen för en tid sedan föreslog i en lagrådsremiss. I denna framhöll jag, att ekonomiskt förtal kan förekomma i många andra situationer än dem på vilka den föreslagna lagstiftningen är tillämplig samt att frågan om införande av allmänna bestämmelser om ekonomiskt förtal fick tas upp i annat sammanhang. Det rör sig här om en lagstiftningsfråga av svårbedömd art. Mot envars i och för sig berättigade intresse att inte drabbas av ekonomisk skada genom oriktiga eller ogrundade uppgifter står intresset att inte begränsa yttrandeoch tryckfriheten bl.a. till men för en fri debatt i konsumentupplysningsfrågor. Jag är för dagen inte beredd att ta ställning till om allmänna bestämmelser om ekonomiskt förtal bör införas.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Geijer för svaret på min fråga. Frågans formulering innebar ju inget krav på en lagstiftning, och den var också sådan att statsrådet hade kunnat besvara frågan mycket kortfattat. Jag tackar emellertid för att svaret var mer fullständigt än jag hade hoppats. Det är sant att man skall vara mycket försiktig med att röra vid det fria ordet och tryckfriheten. Men det finns också hos svenska folket en klar känsla för rättstrygghet. Enskilda personer har trygghet mot förtal, men juridiska personer — företag, stora eller små — har det inte så som tryckfrihetsförordningen nu är utformad. Den lagstiftning som statsrådet säger skall komma angående otillbörlig marknadsföring är i de avsenden som jag här försökt rikta ljuset på otillräcklig, och det medger ju statsrådet också. Man har från flera håll krävt att någonting skulle göras inom detta område. Konsumentupplysningskommittén tyckte att det var angeläget att snarast bringa frågan till en positiv lösning, opinionsnämnden, som företagen i dag kan vända sig till när de utsätts för ekonomiskt förtal i tidningspressen, är i och för sig ett otillräckligt organ. Med den hållning som statsrådet nu intar i frågan, får man hoppas att utvecklingen inom detta område i vår fria press inte blir av sådan art och omfattning, att statsrådet tycker det ger skäl nog att ta upp ämnet på nytt till en mera konkret behandling. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Herr Wachtmeister har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att minderåriga barn utnyttjas som argument i den utrikespolitiska agitationen. I den offentliga debatten kan barn och deras förhållanden vara tungt vägande argument i olika avseenden. Åtgärder för att förhindra en sådan argumentation kan självfallet komma i fråga endast om därvid skulle förekomma något som strider mot lag eller annan författning. Om t.ex. ett barns direkta medverkan i ett framträdande innebär risk för barnets hälsa, ankommer det enligt barnavårdslagen på barnavårdsnämnden att vidta de åtgärder som erfordras.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet fru Odhnoff för svaret. Jag antar att det för statsrådet är lika uppenbart som för alla andra att den episod som motiverat frågan är den, när för någon tid sedan en tolv års flicka användes som tillhygge i Vietnamdebatten. Åtminstone i ett av de fall där hon användes, nämligen inför Stockholmsstudenterna, skedde det under omständigheter som klart stred mot gällande bestämmelser. Vi måste väl alla gripas av beklämning inför det faktiska öde som drabbat den stackars flickan i hennes hemland, precis som vi känner det djupaste medlidande också med eventuellt efterlevande till de många tusen av hennes landsmän som i Hué dödades av den kommunistiska diktaturen i Nordvietnam, den svenska regeringens speciella skötebarn. Skillnaden mellan de båda dåden skulle väl vara, om vi bortser från antalet dödade, att det i Song My förövades av representanter för en makt, av vilken vi haft anledning förvänta bättre, medan det i Hué däremot utfördes så mycket grundligare, så att där knappast några överlevande fanns. Man grips av olust inför en sådan iskall cynism och total avsaknad av omdöme som demonstrerats av arrangörerna av dessa möten. Men omdömeslösheten hos FNL-kommittén, med eller utan statsministeraspiranter i spetsen, är ju tyvärr inget nytt. Av statsrådets svar framgår att barnavårdsnämnden här bort ingripa. Man får väl anta att det uteblivna ingripandet berodde på att man inte förrän för sent kände till spektaklet, som för övrigt inte bara stred mot barnavårdslagen utan också mot arbetarskyddslagen. Min fråga gällde emellertid vilka åtgärder statsrådet avsåg vidta för att förhindra utnyttjandet av minderåriga som slagträ i agitationen, när nu de bestämmelser vi har inte räcker till. På den frågan har jag inte fått något svar, men jag tror faktiskt inte att man kan lasta statsrådet för det, ty mot folk som visat så dåligt omdöme som FNL-kommittén hjälper väl knappast upplysning. Jag tackar statsrådet för svaret. Jag förstår att det inte finns mycket att göra, och jag beklagar det.
Herr talman! Att användandet av barn som argument i den utrikespolitiska agitationen upprör herr Wachtmeister förstår vi redan av frågan. Jag är glad att vi nu av hans replik också har fått klargjort att barn som objekt för den utrikespolitiska aggressionen inte lämnar herr Wachtmeister helt oberörd.

Detta kan vi åstadkomma endast genom ett fortsatt arbete för fred och nedrustning. Vi får inte bara generalisera utifrån erfarenheter av barn som har vuxit upp under fredliga förhållanden i vår omgivning, i vårt eget land, i vår egen kulturkrets. När det gäller barn som vuxit upp under fundamentalt annorlunda förhållanden och som har genomlevat de grymmaste och mest barbariska krigshandlingar, måste bedömningen göras mot bakgrunden av dessa barns erfarenheter. Att berätta om sådana hemska upplevelser tror jag aldrig kan jämföras med upplevelsen som sådan.

Jag kan bara hänvisa till att saken i enlighet med barnavårdslagens bestämmelser har varit föremål för behandling hos barnavårdsnämnden i Stockholm.
Herr talman! Jag måste konstatera att fru Odhnoff mycket skickligt fortfarande låter bli att svara på min direkta fråga vad statsrådet avser att vidtaga för åtgärder för att vi skall slippa sådana här bedrövligheter i fortsättningen. Att berätta om denna upplevelse kan för den stackars flickan inte vara till hennes fördel. Framstående psykiatriker har yttrat sig om den saken och sagt att för vuxna människor det möjligen kan medföra en lättnad men att det för barn i den åldern nog kan ifrågasättas om det inte är direkt skadligt. Jag antar att fru Odhnoff har varit i precis samma läge som jag många gånger, att när tröttheten kommer över oss, när bekymren hopar sig, vill vi dra oss tillbaka och gråta ut någonstans. Vi vet väl båda två att det lättar. Men en sådan lättnad vill vi inte ge uttryck åt inför ett auditorium. Det är det iskallt cyniska utnyttjandet av denna flicka inför en större församling som gör det hela så obehagligt. Det kommer inte att förkorta kriget i Vietnam med en enda dag utan är bara ett sätt för den notoriskt omdömeslösa FNL-kommittén att begagna henne för sina syften. Det är det som jag beklagar. manträde gjorda, men då bordlagda anhållan att få framställa interpellation till herr statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet angående distriktsveterinärorganisationen. verkspropositionen behandlade för flera huvudtitlar gemensamma frågor,

Herr talman! Av föreliggande handlingar framgår vad detta ärende rör sig om, och det behövs inte några långa utläggningar eller föreläsningar om det. Här i landet florerar det ett missbruk som består däri att personer med starka ekonomiska intressen i byggnadsverksamheten sitter med i byggnadsoch fastighetsnämnder, där de — vid sidan om att de fullgör ett gott arbete, vilket ingen bestrider — kan bevaka sina egna intressen. Exempel på att så sker saknas ingalunda. I vår motion II:4 skriver vi att man skulle kunna anföra rena skräckexempel härpå, och det tror jag vore ganska lätt. Detta missbruk är allmänt känt. Det kom till justitieombudsmannens speciella kännedom genom en anmälan för något år sedan, och JO blev då så alarmerad att han t.o.m. övervägde att ingå till Kungl. Maj:t med begäran om en lagändring, som skulle omöjliggöra att man i byggnadsnämnd — som det gällde den gången, men fastighetsnämnd är jämställd i detta fall — valde in personer som har ekonomiska intressen i byggnadsverksamheten. JO ansåg det innebära risker när det gällde allmän hetens förtroende för dessa nämnder, om sådant missbruk förekom. På en enkel fråga i denna kammare för något år sedan svarade vederbörande statsråd i ungefär samma anda som JO hade givit uttryck åt, nämligen att det var olämpligt att i dessa nämnder välja in människor med privata intressen i byggnadsverksamheten, eftersom de i så fall kommer i intressekollisioner. Konstitutionsutskottet skrev också 1968 i sitt utlåtande över en motion av samma slag att utskottet ville slå vakt om den kommunala friheten men att denna frihet inte fick missbrukas. Detta är bakgrunden till årets motion i detta ärende, och det är egendomligt att konstitutionsutskottet inte alls har bemött de argument som framförts i motionen. Vårt argument i årets motion är nämligen att alla de förutsättningar som JO samt statsrådet och konstitutionsutskottet i fjol utgick från inte är för handen. Det påtalade missbruket florerar alltjämt, och den frihet som det talats om missbrukas. Det är det som vi har slagit fast i vår motion. Men därom har utskottet inte skrivit ett enda ord. Det hade varit utskottets uppgift att tillbakavisa våra påståenden. Om utskottet velat säga att något missbruk inte förekommer, varför har då ingen undersökning gjorts av förhållandena ute i landet? Utskottet har kanske mellan raderna velat skriva vad JO sagt sig hoppas, nämligen att fullmäktigeförsamlingarna inte väljer sådana personer som kan råka i intressekollisioner till ledamöter i dessa nämnder, men det håller inte. Utskottet kan inte skriva så, ty det förhåller sig inte på det sättet. Kanske beror konstitutionsutskottets tystnad just på att utskottet inte har något försvar på den punkten. Det är ytterst allvarligt om allmänhetens förtroende för nämnderna ute i våra kommuner skulle brista. Jag tror att det finns risk för det och att det i många städer och samhällen sitter män niskor med privata ekonomiska intressen med i dessa nämnder. Det är mycket angeläget att kunna eliminera den risken, och vi motionärer — herr Tistad från folkpartiet, Johansson i Växjö från centerpartiet och Werner från moderata samlingspartiet och jag — har därför ansett det vara nödvändigt att ingripa lagstiftningsvägen, såsom JO övervägde att göra. Statsrådet sade i sitt svar på en enkel fråga i ärendet att det är svårt att lagstifta på detta område. Riksdagens justitieombudsman är tydligen av annan mening, och han borde ändå ha god inblick i vad som lämpar sig eller inte lämpar sig att lagstifta om. Vi fullföljer alltså bara den tanke som justitieombudsmannen var inne på 1967, nämligen att det måste bli en ändring och att denna inte kan genomföras på annat sätt än genom lagstiftning. Det måste i oväldens namn dras upp en rågång mellan ifrågavarande nämnder och personer som har intressen i byggnadsverksamheten och som — »med rätt eller orätt>, såsom JO uttryckte sig — kan misstänkas främja sina egna eller sin arbetsgivares intressen. Med hänvisning härtill ber jag att få yrka bifall till motionen II: 4.

Herr talman! Förevarande motion är ju en gammal bekant, men jag måste säga att herr Sjöholms sätt att referera överensstämmer ganska illa med verkligheten. Justitieombudsmannen har inte betecknat anställda inom olika slags byggnadsföretag som jäviga såsom ledamöter av en byggnadsnämnd eller fastighetsnämnd. Det yttrande som JO fällde avsåg personer som var delägare i en byggnadsfirma, således personer med direkt ekonomiskt engagemang. Herr Sjöholms framställning innehåller således en del halvsanningar. Jag kan trösta herr Sjöholm med att ingen av konstitutionsutskottets ledamöter, bland vilka finns representan ter för samtliga demokratiska partier, vid något tillfälle höjt sin röst för att tillstyrka herr Sjöholms motion. De anser nämligen att den går alltför långt. Ett genomförande av kravet att personer med ekonomiska intressen i byggnadsverksamheten — privata eller anslutna till arbetsgivare — ej får väljas in i byggnadseller fastighetsnämnd skulle förstöra alla möjligheter att i dessa nämnder ta in sakkunnigt folk. Det finns knappast sakkunnigt folk att tillgå utan någon form av anknytning till byggnadsverksamhet. Det är fullständigt klart att en person som har ekonomiska intressen att bevaka i en sådan nämnd bör träda tillbaka och inte bör väljas in. Men, herr Sjöholm, det är inte riktigt att varje anställd i exempelvis HSB eller Riksbyggen kan anses ha sådana privata ekonomiska intressen i byggnadsverksamheten att vederbörande därmed skulle vara jävig när det gäller att sitta i en byggnadsnämnd.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
Herr talman! Det är ganska symptomatiskt att herr Henningsson själv har intressen i byggnadsverksamheten. Konstitutionsutskottet kunde ha funnit en bättre talesman än en person som delvis berörs av förevarande motionsyrkande. Herr Henningsson sitter visserligen inte i någon fastighetsnämnd, men om han gjort det hade han varit direkt berörd. Herr Henningsson talade vidare om att vissa mäninskor skulle vara jäviga i detta sammanhang. Men det handlar inte om jäv, herr Henningsson, ty den som är jävig får inte delta i ett nämndssammanträde av aktuellt slag. Jag tror dock att många människor skulle bedömas som jäviga, om det gjordes gällan de att så är fallet. Så brukar man emellertid inte handla. Vi vet emellertid från vår egen hemstad, herr Henningsson, att det vid åtskilliga tillfällen hänt att så många ledamöter i en nämnd varit inblandade i ett ärende att majoriteten blivit omkastad när de trätt tillbaka, något som åtskilligt förgrymmat socialdemokraterna. Så skulle säkerligen också bli fallet många gånger om jäv gjordes gällande. Men det handlar i detta fall inte om jäv utan om vad JO sagt, nämligen att ingen skall, med rätt eller orätt, kunna misstänkas för att främja personliga intressen. Det blir fallet när t.ex. en verkställande direktör i HSB eller i Riksbyggen sitter i en nämnd. Självfallet har även en verkställande direktör i ett byggnadsföretag starka personliga ÖnSsS kemål att främja sitt företags intressen. Det kan väl inte herr Henningsson bestrida. Gränsdragningen mellan en innehavare av en firma och en verkställande direktör i ett bolag håller alltså inte. Det är intressant att notera att herr Henningsson i höstas var med om att avskaffa fackrepresentationen i skolstyrelserna. Det har, såsom herr Henningsson vet, suttit en helt ofarlig expertgrupp i skolstyrelserna, och vi var eniga om att den skulle avskaffas. Det är ganska konstigt att man då kan hävda att motsvarande ordning till varje pris skall finnas kvar i byggnadsnämnd och fastighetsnämnd, där det är sakkunnigt folk som kan misstänkas för att också vilja främja personliga intressen. I dagens nummer av Svenska Dagbladet finns, herr talman, en ytterst intressant artikel om en doktorsavhandling som ventilerats i Göteborg. En person har disputerat för doktorsgraden just på ämnet mygleriet inom byggnadsverksamheten! Han redogör för hur det är i Göteborg där sådana här personer sitter i fastighetsnämnd och byggnadsnämnd och där alltså majoriteten är inblandad i detta. Läs den artikeln, herr Henningsson! Jag rekommenderar över huvud taget konstitutionsutskottets 1edamöter att ta del av vad som sker utanför sammanträdesrummet. Läs sålunda i denna artikel om hur det är i Göteborg! På samma sätt är det på många andra håll.

Herr talman! Herr Sjöholm för ett resonemang som egentligen är ohållbart. Först vill jag säga att mitt eget engagemang i byggnadsverksamheten har bestått i att jag en gång i tiden varit ordförande i HSB-föreningen i Hälsingborg, men jag är det inte numera. Jag undrar om man skulle vara diskvalificerad för att tillhöra en del kommunala nämnder, därför att man råkar ha ett sådant uppdrag. Jag skulle vilja vända på steken och fråga herr Sjöholm, om herr Sjöholm som kronofogde skulle känna sig olämplig att inkassera pengar, som någon är skyldig staten i skatt, eftersom herr Sjöholm är anställd av staten och således avlönad av denna. Skulle herr Sjöholm i ett sådant fall känna sig olämplig att föra statens talan? Det är ungefär jämställt med vad det här kan röra sig om. Det kan inte vara möjligt att man genom den åtgärd som herr Sjöholm vill ha genomförd skulle frånhända den byggnadsverksamhet, som bedrivs på olika ställen, all den sakkunskap som kan uppdrivas inom byggnadsbranschen och som nästan bara kan hämtas där. Jag tycker ändå att man skall ha klart för sig att personer kan sköta ett politiskt uppdrag, även om de är engagerade som arbetstagare i ett visst företag, på ett fullt reellt och hyggligt sätt. Detta anser tydligen herr Sjöholm vara omöjligt.
Herr talman! Nu svänger det ändå litet väl kraftigt för herr Henningsson. Jag är anställd som kronofogde för att bl.a. driva in skatt. Det är min huvuduppgift, och jag kan inte främja några personliga intressen i den verksamheten. Här finns inga dubbla lojaliteter. Men den fråga som vi nu diskuterar handlar om personer som sitter i en byggnadsnämnd och skall främja det allmännas intressen men som genom dessa intressekollisioner lätt kan — jag åberopar fortfarande justitieombudsmannen — med rätt eller orätt misstänkas för att främja egna personliga intressen. Det får vara någon liten korrespondens mellan de olika exempel som herr Henningsson tar. Hur kan det komma sig att vi inte sätter våra brandmän i brandstyrelser, herr Henningsson? Det skulle ju vara sakkunskap! Man hävdar här att det absolut skall vara byggnadsfolk i en byggnadsnämnd. Varför skulle man inte då sätta brandmän i en brandstyrelse eller bara vägfolk i en gatunämnd? Detta kallas med ett annat ord mygleri, herr Henningsson. Utskottet har hela tiden utgått från att det inte förekommer — det är därför utskottet inte yttrar sig om saken. Utskottet anser alltså att det inte förekommer att personer i byggnadseller fastighetsnämnd har dessa dubbla lojaliteter. Men herr Henningssons argumentation är ju helt annorlunda. Han säger, att visst finns det sådana här fall, men dessa personer är lämpliga. De är enligt herr Henningssons mening de bästa som kan sitta där: verkställande direktören i Riksbyggen är den bästa person som över huvud taget kan sitta i byggnadsnämnd och fastighetsnämnd. Vilken ståndpunkt är den riktiga? Är det herr Henningssons eller är det utskottets? Vi har ju i vår motion framhållit att det inte går att säga att detta inte förekommer, och det har utskottet över huvud taget inte yttrat sig om. Det är så det förhåller sig. Men herr Henningsson argumenterar från en helt annan utgångspunkt och säger att detta är mycket bra — dessa personer är de lämp ligaste som kan sitta i nämnderna. Det går stick i stäv mot vad utskottet egentligen anser, vad justitieombudsmannen ansett och vad statsrådet ansåg i sitt svar på den enkla frågan.
Herr talman! Herr Sjöholm vill således påstå att om de som sitter i byggnadsnämnd eller fastighetsnämnd råkar vara anställda eller på annat sätt engagerade i Riksbyggen eller HSB eller hos någon byggmästare, så har de ekonomiska intressen att bevaka i byggnadsnämnden. Han vill vidare påstå att det finns en betydande skillnad mellan min uppfattning och utskoitets. Inom utskottet är man fullt medveten om att byggnadsnämnderna i stor utsträckning använder folk med sakkunskap och att dessa är hämtade från olika grenar av byggnadsverksamheten. Men den fråga som herr Sjöholm ställde och som gäller att förhindra erhållande av personlig vinning — JO har besvarat denna fråga — är en helt annan sak. Jag tycker att herr Sjöholm äntligen borde förstå skillnaden mellan en delägare i ett byggnadsföretag och en anställd. Jag vågar påstå att utskottet är enigt om att det häri ligger en väsentlig skillnad.
Herr talman! Denna fråga kan synas vara ganska bagatellartad och det är möjligt att den också är det. Men enligt min uppfattning finns här en liten skönhetsfläck i det kommunala samhällsmaskineriet som inte borde finnas och som skulle kunna tagas bort. Jag vill inte gå så långt som herr Sjöholm har gjort, d.v.s. att man skall utfärda förbud för var och en som är medlem av någon byggnadsförening att tillhöra en byggnadsnämnd. Men jag anser det exempelvis vara felaktigt när en arkitekt får sitta som ordförande i en byggnadsnämnd. Han kan då ha möjlighet till egen personlig vinning. Man skall givetvis se till att man får så sakkunnigt folk som möjligt i nämnder och styrelser. Om man väljer in en arkitekt i en byggnadsnämnd, måste man erkänna att sakkunskapen därmed blir företrädd. Men det är absolut fel att sätta en sådan arkitekt som ordförande, eftersom han vid sidan om kan bedriva privat arkitektverksamhet. Någon kan vilja bygga ett garage eller ändra sin fastighet på något sätt och söker då gärna upp byggnadsnämndens ordförande för att i förväg inhämta råd och upplysningar om hur han skall förfara. Det ligger nära till hands att vederbörande då kan utnyttja sin ställning som ordförande i byggnadsnämnden för sin egen firmas eller sin personliga vinnings skull. Det är detta jag anser vara felaktigt och det är mot detta jag reagerar. Enda möjligheten att rätta till ett sådant missförhållande är tydligen att på laglig väg sätta stopp för förfarandet. På vissa håll menar man att saken skulle kunna rättas till genom de lokala partiorganisationernas medverkan, eftersom det är dessa som föreslår vederbörande. Det talas också om att man skulle kunna lita på vederbörandes goda omdöme. Men det visar sig att så inte är fallet. Därför måste vi rätta till saken på laglig väg. Nu har ett enhälligt utskott för andra gången avstyrkt motionen. Jag har, herr talman, inget yrkande.
Herr talman! Det tjänar kanske inte så mycket till men jag måste ändå försöka att korrigera herr Henningsson. Jag har inte beskyllt någon som sitter i en fastighetsnämnd eller en byggnadsnämnd för att bete sig oriktigt. Jag har tre gånger citerat justitieombudsmannens uttalande »med rätt eller orätt kan misstänkas». Nog måste herr Henningsson hålla med om att om det sitter en bart byggnadsfolk i en byggnadsnämnd eller i en fastighetsnämnd uppstår lätt misstankar om att dessa sneglar på sina egna intressen. Både herr Henningsson och jag vet att så ibland är fallet. Men själva missanken får inte uppstå, menar JO. En sådan skulle kunna elimineras med hjälp av den lagstiftning som jag vill ha. Vad menade konstitutionsutskottet 1968 då det sade att friheten inte får missbrukas? Herr Henningsson vill ha en obegränsad frihet. Herr Henningsson är på kant med sitt eget utskott, det är inte något tvivel om den saken. Herr Henningsson är en dålig talesman för utskottet, eftersom han hävdar andra meningar än dem utskottet givit till känna. Friheten får inte missbrukas. Herr Henningsson vill att sakkunskapen skall vara allena saliggörande. Det var roligt att höra herr Gustavsson i Ängelholm som hade en annan mening. Han begriper vad detta rör sig om. Sakkunskapen kan inte få ta över vårt intresse av oväld. En verkställande direktör i en stor byggnadsfirma får alltså enligt herr Henningsson vara med. Fältet är fritt för honom att vara med, säger herr Henningsson. Jag skall presentera herr Henningsson den doktorsavhandling som har ventilerats i Göteborg. Den är ytterst intressant, och där finns säkerligen mycket att lära för både herr Henningsson och konstitutionsutskottet som sådant.

Herr talman! Jag vill gärna lägga mig i denna debatt en smula, eftersom jag har 20-årig erfarenhet som ordförande i fastighetsnämnd. Jag har också blivit anklagad för att vara part därför att jag representerar hyresgästerna, alltså en medborgargrupp som har det största intresse av att det blir både vettiga stadsplaner, hyggliga hyror och god planläggning i övrigt. Ingen kan påstå annat än att det är värdefullt att det i fastighetsnämnden sitter folk som har erfarenhet på detta område. I dessa tekniska nämnder är det nämligen av stor betydelse att man någorlunda jämställt kan föra en dialog med experterna, och det kan man inte göra utan att ha erfarenhet, kunnighet och kontakt med det hela.

Det ankommer på partierna, som har att välja representanterna, att beakta dels behovet av en teknisk kunnighet, dels behovet av att folk som sätts in i dessa nämnder har sådan erfarenhet och sådan kontakt med arbetsfältet att de kan inverka på besluten. Detta är det väsentliga, och det hänger på kommunerna själva att göra en avvägning med hänsyn till dessa faktorer. Man försöker också göra detta på bästa tänkbara sätt. Att detta är en ömtålig fråga har jag klart för mig, men det gäller också att våra kommunala förtroendemän inte sätts på understol och är helt diskvalificerade i jämförelse med tjänstemännen. Det får inte vara så. Här i riksdagen pläderar vi för att allmänheten skall ha ett mycket stort inflytande och säger ifrån, att den skall vara med om planläggning av serviceanläggningar o.d. Då vill vi ha folk som sköter uppdragen på bästa möjliga sätt; vi vill faktiskt att erfaret folk skall ha säte i dessa mycket betydelsefulla kommunala nämnder. Det är det som är det viktiga i hela uppläggningen.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har sett detta som en fråga om kommunal självstyrelse. Man har konstaterat att den nuvarande stora handlingsfriheten för kommunerna vid val av förtroendemän är ett viktigt led i den kommunala självstyrelsen. Inskränkningar däri bör därför företas med stor försiktighet, och man menar att det inte finns tillräckliga skäl för att nu gällande bestämmelser angående valbarhet till byggnadsnämnd skall ändras. Kommunerna har ju praktiskt taget obegränsad frihet att välja ledamöter i olika styrelser och nämnder. Man får förutsätta att dessa val verkställs med noggrant iakttagande av vad lämpligheten kräver. Det är ju enbart i vissa ärenden som vederbörande eventuellt kan vara jävig, och då får han inte delta i beslutet i fråga. Av princip vill man inte utesluta någon från möjligheten att motta uppdrag i olika styrelser och nämnder, och detta har utskottet inte heller velat göra i detta fall. Det är möjligt att övertramp har förekommit, men om man inom kommunen inte är vaken härför och rättar till sådana misstag finns alltid möjligheten att i den offentliga debatten erinra om vad som är riktigt och lämpligt.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

Herr talman! Om riksdagen biträder konstitutionsutskottets utlåtande blir det en skarp påminnelse till kommunerna om att de bör undvika den sorts personval som vi här diskuterar. I utlåtandet refereras justitieombudsmannens uttalande, ett frågesvar av statsrådet Lundkvist 1967 och ett tidigare uttalande av konstitutionsutskottet 1968. I samtliga dessa understryks mycket starkt att det är olämpligt att personer med ekonomiska intressen i byggnadsverksamhet ingår som ledamöter i en byggnadsnämnd eller i en fastighetsnämnd. Utskottet avslutade sitt utlåtande 1968 med orden att det är »angeläget att framhålla vikten av att rådande frihet på området inte missbrukas». Ett sådant uttalande av riksdagen brukar tillmätas en betydande vikt. Tyvärr har herr Henningsson tagit vikten av det utlåtandet genom sitt sätt att tolka utskottets ställningstagande. Jag finner mig därför nödsakad att instämma i herr Sjöholms yrkande om bifall till motionerna. Herr Henningsson låtsas som om frågan gällde byggnadsarbetare, kontorister och andra anställda vilka som helst i byggnadsföretag. Det är inte dem det gäller, herr Henningsson. Jag tror att vi alla vet att det inte bara förekommer utan är vanligt att i byggnadsnämnder placeras byggmästare, rörentreprenörer — alltså ägare och delägare i firmorna — och direktörer i allmännyttiga bostadsföretag. Jag erinrar mig en byggnadsnämnd — jag skall inte nämna vilken — där det på en gång fanns en ordförande som var direktör i ett allmännyttigt bostadsföretag, en byggnadsdirektör och en rörentreprenör. Detta är inte något ovanligt, herr Henningsson, och avsikten med konstitutionsutskottets utlåtande måste ha varit att kraftigt påpeka att så bör det inte vara. Att utskottet inte har velat gå längre har jag tolkat så att utskottet varit ängsligt för att kasta ut barnet med badvattnet, att strängare än nöden kräver skriva regler på ett område som, vilket herr Larsson i Luttra har framhållit, verkligen berör den kommunala självständigheten och friheten för kommunerna att ordna sina egna angelägenheter. Men om det från riksdagens talarstol sägs att det är inte bara acceptabelt utan nyttigt och bra att människor av de kategorier som jag här har nämnt placeras i byggnadsnämnder, tror jag att utskottsutlåtandet har förlorat sin betydelse. Det enda sätt på vilket vi här i riksdagen kan understryka att vi anser att dessa personer, som i egentligaste mening är jäviga i många ärenden som behandlas i byggnadsnämnd och fastighetsnämnd, aldrig borde placeras där, är då att bifalla de föreliggande motionerna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I: 2 och II: 4.
Herr talman! Jag konstaterar med en viss förvåning att herr Carlshamre tycks läsa utlåtandet på sitt särskilda sätt. Det går väl ändå inte att bestrida att det i motionen sägs att »till ledamot i byggnadsnämnd eller fastighetsnämnd icke kan utses person med ekonomiska intressen, privata eller anknytna till arbetsgivare, i byggnadsverksamheten». Kan det vara att ta fel på vad man menar med det? Jag vill sedan tala om för herr Carlshamre att det förekommit ett förspel till detta på hemmafronten. Det har herr Carlshamre inte hört, men jag har gjort det och därför vet jag vad herr Sjöholm menar. Han menar att alla som är anknutna till eller anställda i en byggfirma i en eller annan form absolut inte får tillhöra byggnadsnämnden.

Sedan vill jag säga ett par ord om herr Sjöholms sätt att agera. Herr Sjöholm må argumentera hur mycket som helst i sakfrågan — han har rätt att förfäkta sina idéer. Men varför skall herr Sjöholm nödvändigtvis gå in på person och göra gällande att utskottet utsett en mycket dålig representant att föra dess talan? Varför kan inte herr Sjöholm spara på dessa värderingar? Tänk om jag skulle börja på att värdera herr Sjöholm härifrån talarstolen!
Herr talman! Herr Henningsson är en dålig representant för utskottet eftersom han förfäktar meningar som står i direkt strid mot utskottets. Utskottet har avstyrkt motionerna med motiveringen, att det påtalade missbruket inte förekommer. Herr Henningsson säger hela tiden att det är ett missbruk som förekommer; ju mer det förekommer desto bättre. Herr Svenning var ett offer för samma missförstånd. Det är en avgrund mellan utskottsutlåtandets och herrar Svennings och Henningssons argumentering. Ni tycker att dessa förhållanden är bra. Det tycker inte utskottet, men utskottet anser att något sådant inte förekommer. Det skall sitta sakkunnigt folk i byggnadsnämnder och fastighetsnämnder. Men varför skall bara producentintressena vara representerade? I våra dagar talar vi mer och mer om angelägenheten av att bredda inflytandet. Varför begriper de som skall bo i bostäderna inte någonting om stadsplaner och varför får de inte någonting att säga till om”? Jag tror att vi skulle få bättre bostäder och bättre stadsplaner om just de som skall bo i dessa lägenheter och i dessa stadsdelar fick uttala sig. Så är det inte nu. Herrarna står här och talar för att det skall bara vara byggmästare och intressenter i allmännyttiga bostadsföretag som skall ha någonting att säga till om i dessa nämnder. De vanliga människorna — de boende — skall inte ha någonting att säga till om. Det är en ganska egendomlig ståndpunkt, särskilt när den kommer från det hållet.
Herr talman! Vad herrar Sjöholm och Henningsson har för sig i Hälsingborg vill jag helt lämna därhän; det vet jag — som herr Henningsson mycket riktigt påpekade — ingenting om. Men däremot tror jag mig alltjämt om att hjälpligt kunna läsa innantill, även i ett utskottsutlåtande sådana dessa nu ofta är skrivna. Det står att hemställan avser att »till ledamot i byggnadsnämnd och fastighetsnämnd kan icke utses person med ekonomiska intressen, privata eller anknytna» — det bör faktiskt vara »anknutna» — »till arbetsgivare, i byggnadsverksamheten». Låt oss, herr Henningsson, för att lättare fatta innebörden formulera om detta något: »— — — till ledamot i byggnadsnämnd och fastighetsnämnd icke kan utses person med ekonomiska intressen i byggnadsverksamheten. Dessa intressen må sedan grundas på att vederbörande äger eller såsom anställd är anknuten till företag i byggnadsbranschen.» Det väsentliga är alltså, herr Henningsson, att det gäller människor med ekonomiska intressen i byggnadsverksamheten. Sedan är det riktigt som herr Sjöholm skrivit, att man för att undvika kringgång och missbruk måste peka ut också vissa anställda. Annars blir det litet för enkelt att komma runt en bestämmelse. Om den som äger ett byggnadsföretag skall anses vara diskvalificerad som ledamot av en byggnadsnämnd, så bör även den vilken såsom anställd direktör sköter ett byggnadsföretag som någon annan äger på samma sätt anses diskvalificerad. Det är det som menas med begreppet »privata eller anknutna till arbetsgivare» och inte någonting annat. Man driver tanken alldeles för långt om man inbillar sig att med dessa formuleringar skulle åsyftas byggnadsarbetare, tjänstemän i byggnadsfirmor, o.s.v. Det är självfallet dem som har personliga ekonomiska intressen i byggnadsverksamheten och icke några andra det gäller. Jag vill bara upprepa, herr talman, att detta utlåtande, om det fått stå som det står, kunde ha fått gälla som ett kraftigt påpekande från riksdagens sida att man bör undvika olämpliga personval, men genom denna debatt har kraften gått ur det påpekandet. Därför behövs det ett beslut. Jag vidhåller yrkandet om bifall till motionen.

Herr talman! Jag vet inte om herr Sjöholm hörde vad jag sade. Jag sade att hyresgästernas representanter bör kunna sitta i dessa nämnder. Representerar de, som i Malmö, en hyresgästförening omfattande ca 100 000 av stadens medborgare är de väl tillräckligt kvalificerade för att sitta där, och det är konsumenternas intressen de tillvaratar. De har goda erfarenheter och möjligheter att framföra både medlemmarnas och sina organisationers intressen. Därför tycker jag att en sådan placering är ytterst betydelsefull. Det var det jag underströk. Dessutom poängterade jag att man skall välja dessa representanter efter bästa förstånd men också under hänsynstagande till att det måste finnas folk med erfarenheter som kan avväga tjänstemannasynpunkter och andra synpunkter mot berättigade intressen från medborgarnas sida. Jag tycker att utskottet utmärkt uttalat att allmänhetens intressen skall tillgodoses. Sedan ankommer det på kommunerna att göra en klok avvägning under hänsynstagande till alla de synpunkter som jag här har anfört.

Herr talman! Herr Sjöholm sade att utskottet påstått att inget missbruk förekommer. Det har utskottet visst inte gjort. Utskottet har ju varnat för missbruk, och det skulle man inte göra om man inte var medveten om att det på sina håll kan förekomma missbruk. Jag tycker att denna debatt har visat hur svårt det skulle bli att avgränsa den krets av människor som inte skulle vara valbara till byggnadsnämnderna.
Herr talman! Jag vill bara till sist säga att det knappast finns någon lagstiftning som inte skapar gränsdragningsproblem. Det är ofta mycket svårt alt bestämma var man skall dra gränsen. Men justitieombudsmannen har med den stora sakkunskap han besitter varit inne på tanken att begära en lagändring. Det lär alltså finnas möjligheter att åstadkomma en sådan lagstiftning.

Herr talman! Det är ett lustigt sammanträffande att det här finns anledning att utfärda en varning för det skrivna ordet. Rubriken till detta utlåtande är nämligen felaktig. Där står att det skulle föreligga en motion om förbud mot att tala från manuskript i riksdagen. Någon sådan motion föreligger mig veterligt icke. Det föreligger däremot en motion om försöksverksamhet för att utröna hur det skulle slå ut, och det är en skillnad. Det skulle vara fantastiskt om vi motionerade om att ett tu tre införa ett förbud. Det är däremot inte alls fantastiskt, utan det skulle enligt min mening vara synnerligen klokt, att pröva sig fram på den här vägen. Nu säger utskottet att detta är orimligt. Det har utskottet sagt tidigare också. - Konstitutionsutskottet = laborerar med eviga sanningar: det man en gång har sagt står sig genom tiderna. Ett konstitutionsutskott skall kanske vara konservativt. Men varför det är orimligt säger utskottet ingenting om. Varför skulle det vara orimligt här, om det förekommer i välutvecklade demokratier i Europa? I England gäller såsom vi alla vet ett förbud att tala från manuskript, och i Västtyskland tillämpas ett system som i princip också innebär förbud att tala från manuskript. Det kan inte vara så orimligt, om det går att tillämpa på dessa håll. Anledningen, herr talman, till att man bör pröva sig fram är att vi nästa år skall få en kammare med 350 ledamöter. Vi vet vilka långa debatter vi har redan nu, så att vi får sitta här till långt in på småtimmarna ibland. Hur skall det då bli när vi får 350 ledamöter? Om man inför ett system med suppleanter, vilket ur andra synpunkter vore klokt, får man väl ha någon sorts skiftarbete non-stop hela dygnet, så att suppleanterna tar nattskiftet och de ordinarie ledamöterna tar dagskiftet. Här måste under alla förhållanden någonting göras. Någon sorts förbud måste till, antingen en tidsbegränsning som blir ännu mer restriktiv än den som förekommer nu eller att partiledningarna utser dem som får debattera i vissa ämnen. Jag har inte menat någonting annat än att man skall göra ett försök. Vad kan man riskera med att pröva sig fram på detta område? Talmanskonferensen kunde exempelvis säga att vi skall tala utan manuskript när enkla frågor besvaras på torsdag. Det skulle vara rätt spännande. Kanske skulle då ytterligare några av kammarens ledamöter komma och höra på debatten om enkla frågor — det är nu ibland ganska dåligt med den saken. Under alla förhållanden skulle det vara värdefullt att få erfarenhet av hur detta skulle slå ut, när det tycks gå så bra i England och Västtyskland. Riksdagen har rätt stela former, men de håller på att luckras upp. Bland annat föreslås det att vi skall få en annan ordning vid öppnandet av sessionen. Det är konstigt att de som är så radikala på andra områden är så oerhört konservativa när det gäller ett förbud mot manuskript. Jag frågar ännu en gång: Vad skulle man riskera med ett prov? Jag vill citera en företrädare till herr talmannen, nämligen Fridolf Thapper, som hade en väldig erfarenhet på detta område. Han sade i en avskedsintervju att det är alldeles för mycket innantillläsning i riksdagen. Var det enligt konstitutionsutskottet en orimlig tanke som talman Thapper då uttryckte? Det ligger i hans uttalande att han gärna skulle se att det var mindre föredragshållande och mindre innantilläsning. Det måste göras någonting inför 350 ledamotsriksdagen, och det som här föreslås är ett försök att komma till rätta med de problem som finns. Jag yrkar därför bifall till motion nr 2 i andra kammaren,

Herr talman! Vi hade nyss en debatt i en byggnadsfråga. Jag är övertygad om satt alla då talade utan manuskript, men ändå tog debatten rätt lång tid. Orsaken till att konstitutionsutskottet — med sin enligt herr Sjöholms mening litet underliga besättning — kommit till det resultatet att motionen bör avslås är helt enkelt att vi anser det orimligt att inte alla ledamöter, även om de är utrustade på olika sätt, skall ha samma möjlighet att framföra sin mening. En del skriver utmärkta anföranden, medan andra utan svårighet kan tala utan manuskript och göra det klart och tydligt. Men, herr Sjöholm, anledningen till motionen kanske ligger i det förhållandet att riksdagen har utomordentligt skickliga sekreterare. även om ett anförande inte varit så högklassigt rent formellt, ger det ett mycket bra intryck när vi läser protokollet. Om herr Sjöholm hade fått sina anföranden utskrivna in extenso, så som han framför dem från talarstolen, skulle nog herr Sjöholm ha kommit underfund med nyttan av att använda manuskript. Själv har jag inte i detta sammanhang använt manuskript. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Henningsson bara upprepar att det är orimligt med ett förbud mot att använda manuskript och vi får fortfarande inte reda på skälen härtill. Hur kan det komma sig att det går så bra i England och Västtyskland med ett sådant förbud, herr Henningsson? Är förutsättningarna där annorlunda? Det skulle givetvis vara en förlust för parlamentarismen, om vi skulle gå miste om herr Henningssons välskrivna anföranden, men vi får väl bära den förlusten. För övrigt har jag, herr Henningsson, bara föreslagit ett försök. Och jag upprepar för tredje gången: Vad skulle man riskera med att göra ett försök låt oss säga när det gäller enkla frågor? Här i kammaren fördes nyss en debatt i ett mycket väsentligt ärende som rörde byggnadsnämnder och fastighetsnämnder, och det hölls då bara korta anföranden utan manuskript, herr Henningsson. Det tråkiga är när vi behandlar en stor fråga och kanske den tionde talaren börjar på nytt redogöra för vad saken gäller; han måste ju läsa upp ett anförande som han suttit hemma och skrivit och som utgör en ren föreläsning. På det sättet blir det en mängd upprepningar, herr Henningsson, det kan vi inte komma ifrån. En debatt bör vara sådan att den ena repliken hugger tag i den andra och för debatten framåt. Det skall inte vara fråga om ett ältande av samma saksynpunkter, så som ofta är fallet här i riksdagen. Anledningen till att man i England och Västtyskland slagit in på den väg man gjort är just att man ville få till stånd en livligare debatt. Man ville förhindra det här ältandet, innantillläsandet och föredragshållandet. Herr Henningsson tycker alltså att Fridolf Thapper hade en orimlig ståndpunkt i den här frågan.

Herr talman! Av herr Sjöholms anförande framgick att vad som föresvävar honom är ordningen i de brittiska och västtyska parlamenten, där talarna mycket sällan använder manuskript. Men om det finns ett förbud vet jag inte. Det är möjligt att det i stället är en god tradition och praxis att inte använda manuskript. Enda undantaget är väl finansministerns årliga mycket långa budgettal i det engelska underhuset. Detta kan pågå ett par timmar och jag förmodar att finansministern då måste ha tillgång till ganska utförliga anteckningar. Det är klart, herr Sjöholm, att debatten i engelska parlamentet är ett ideal värt att eftersträva. Tänk om vi allesammans i denna kammare vore så utomordentliga talare, att vi kunde frigöra oss från bundenheten av manuskript och inte stå här och läsa upp dessa manuskript som herr Sjöholm klagar över! Visst kan mycket reformeras på detta område; det råder ingen tvekan om detta. Men jag blev litet förvånad, när herr Sjöholm så starkt reagerar mot vad konstitutionsutskottet har skrivit och säger, att motionen inte syftar till ett förbud, utan bara till en försöksverksamhet om införande av förbud. Men hur skall den försöksverksamheten gå till om man åtminstone inte temporärt inför ett förbud? Jag beundrar dem, herr Sjöholm, som kan stå och hålla långa eleganta anföranden här i kammaren utan att över huvud taget använda något manuskript. Jag tycker att det är väldigt fint. Men vi skall vara medvetna om att sådana anföranden kräver mycket mer av förberedelser, inte genom att man läser in anförandet och kan läsa upp det utantill, utan genom att man inpräntar i sitt minne en mängd siffror och fakta som gör det möjligt att koncentrera och framför allt disponera anförandet på det riktiga sättet. Och det är inte alla som har den förmågan, herr Sjöholm. Jag är inte övertygad om att ett förbud mot att använda manuskript skulle begränsa eller förkorta debatterna så som herr Sjöholm anser önskvärt även i den blivande kammaren med 350 ledamöter. Jag tror att det skulle bli tvärtom. Är det då inte bättre, herr Sjöholm, att de ledamöter som inte behöver an vända manuskript — och som delar herr Sjöholms uppfattning om någon form av förbud — fortsätter med det utan förbud, medan de andra som använder manuskript får göra det? Då har vi bevarat valfriheten, herr Sjöholm, och den sätter jag mycket stort värde på även i detta sammanhang.
Herr talman! Får jag bara nämna att vad beträffar England finns enligt riksdagens upplysningstjänst ett faktiskt förbud mot manuskript. I Västtyskland har man en annan metod, nämligen att talmannen före en viss debatt kan säga ifrån att under debatten inte får förekomma några manuskript. Det är väl en mycket stor skillnad mellan försöksverksamhet och ett förslag att vi skulle sätta stopp för manuskript en gång för alla. Harry Hjörne sade en gång i stadsfullmäktige i Göteborg att den som vet vad han talar om inte behöver manuskript, och i stort sett tror jag att det resonemanget håller. Det är självklart att finansministern i en stor budgetdebatt måste ha tillgång till statistik m.m., och naturligtvis är sådant tillåtet även i England. Jag tror inte alls att problemet gäller bättre eller sämre talare; de som talar utan manuskript behöver inte vara bättre talare. Det rör sig inte alls om den saken, utan bara om en försöksverk samhet i syfte att pröva sig fram tills vi får en kammare med 350 ledamöter. Jag har den uppfattningen att debatterna skulle förkortas och göras till verkliga debatter, till replikskiften, om talarna inte använde manuskript. Detta är bakgrunden till min motion. Det är givet att man i skrivna anföranden kan få med fina vändningar och annat som kan göra intryck, men det behövs väl inte. Vi står inte här för att hålla någon tävling i talekonst, utan det väsentligaste är att föra debatten fram till beslut och säga vad vi tänker, även om vi inte alltid hittar rätt ord. Det är självklart att debatten kunde bli njutbarare, om alla höll fina, skrivna anföranden, men enligt min mening är inte detta det väsentliga. Herr talman! Tanken är bara den att man skulle pröva sig fram för att vinna erfarenhet innan vi får den nya kammaren med 350 ledamöter, där det ändå måste bli något slags restriktion. Jag anser att den här formen då skulle kunna vara en av de bättre.
Herr talman! Min slutsats var alltså riktig. Skall vi ha en försöksverksamhet med förbud mot att använda manuskript, måste det införas ett förbud om än temporärt. Jag skulle vilja vara med den dag, herr Sjöholm, då vår ärade talman meddelar kammarens ledamöter att i den debatt som skall påbörjas om exempelvis bostadspolitiken, regionalpolitiken eller lokaliseringspolitiken kommer de ärade ledamöterna icke att få använda manuskript. Nej, låt oss i stället eftersträva det idealet att vi alla blir så bra talare att vi kan avstå från att använda manuskript. Men det är långt, mycket långt dit, herr Sjöholm.
Herr talman! Jag har en högre uppfattning om herr talmannens omdöme än herr Björkman och jag tror inte att talmannen skulle välja att införa ett förbud mot manuskript i sådana debatter som herr Björkman nämnde. Jag har bl.a. föreslagit de debatter då statsråden besvarar enkla frågor. Dessa svar bör ju vara enkla men som alla vet har de urartat till föreläsningar på kanske två A 4-sidor. I det fallet vore det lämpligt med korta anföranden; en försöksverksamhet ter sig här naturlig. Jag tror att talmanskonferensen har sådant omdöme att den skulle välja debatter av det här slaget.

Herr talman! Den diskussion som nyss avslutats är ett bra exempel på hur kort debatter skall föras. Jag kan inte fatta mig lika kort, när jag nu tar till orda i en fråga som på sätt och vis är av stor vikt för hela svenska folket. Vi har här talat om censur, och det är ju ett ord som är på modet. Det reses ofta krav på att samhället skall vidta olika åtgärder, som kan innebära allvarliga inskränkningar i «gällande grundlag. Jag vill vädja till herr Sjöholm att skrika litet mindre efter censur — ty det är ju censur han vill ha — och tänka litet mera på tryckfrihet och liknande, som är inskrivet i vår grundlag. Detta representerar värden som vi skall slå vakt om och akta oss för att rasera.

Det är riktigare att vår vördnad tar sig uttryck i att vi här i riksdagen samt bland ämbetsmän och domare respekterar de uppfattningar som är inskrivna i landets grundlagar. Det är viktigt att vi skapar respekt för grundlagarna. Ibland förefaller det nästan som om hela samhället är benäget att när och hur som helst sätta grundlagarna ur spel, trots att vi ofta talar så högtidligt om dem.

Utskottet skriver att grundlagberedningen arbetar på en total författningsreform, och med hänsyn härtill har utskottet inte tagit upp själva sakfrågan till prövning. Grundlagsändringar brukar ju inte genomföras på ett eller två år, även om det har ägt rum nyval till riksdagen mellan dessa år. Det har emellertid förekommit att grundlag som en gång i tiden stiftats aldrig blivit respekterad därför att den avser förhållanden av värde för de bredare folklagren i samhället vilka aldrig ägnats någon uppmärksamhet. Speciellt gäller det i sådana fall där ingripanden på civilrättslig väg kan beröra en enskild person, som därigenom kan komma i kläm. När det är fråga om samhällets eller kronans eller dessa parters gemensamma intressen kan emellertid nästan vad som helst få förekomma utan att något ingripande görs av myndigheterna. Man har också menat att riksdagen borde kunna pröva frågorna på ett annat sätt än vad som för närvarande är fallet. Ja, detta kan vara riktigt och även nödvändigt, men vi skall komma ihåg att riksdagen även om den kan stifta lagar inte har möjlighet att ta ställning till hur lagen tillämpas i olika sammanhang. Det är emellertid ändå viktigt att angripa ett förhållande som är felaktigt. Vi här i riksdagen borde därvid kunna tala ett direkt språk och slippa att, såsom vi i dag tvingas göra i grundlagsfrågor, använda citat för att inte herr talmannens klubba skall falla. Det är en orimlig ordning. Det heter i grundlagen att domarmakten, vissa ämbetsmän m.m. skall stå över all misstanke i olika sammanhang. Man har en känsla av att denna grupp av människor utanför riksdagen behandlas som om de hade egenskaper som det inte ligger i mänsklig förmåga att motsvara.

Domarkårens oberoende och självständighet är icke i sig självt en tillräcklig garanti. Motvikter i vågskålen äro ock nödvändiga. — Vad svenska förhållanden beträffar må också observeras, att en förutsättning för domarkårens oberoende brister därigenom att denna kår icke är på något bestämt sätt skild från ämbetsmannakåren i allmänhet.

Då reser sig frågan: Är det rimligt att vi här i riksdagen förbehåller domare och ämbetsmän immunitet? Vi betraktar det som självklart att vi skall säga vad vi menar till de två excellenser som uppträder här i riksdagen, och det är naturligt att vi kritiskt skall granska deras göranden och låtanden. Men jag är förhindrad att här nämna ett visst fall eller en viss handling, även om förhållandet är avgörande för bedömningen av hela den fråga det gäller. Det har ansetts att domarkåren skulle vara immun i politisk mening. Men alla som läst litet historia vet att domarkårens fostran genom århundraden har syftat till att domarkåren och rättsväsendet över huvud taget skulle tjäna de politiska intressena och personliga intressen som en viss grupp har. I dag är vi emellertid i en annan situation, eftersom man år 1918 ändå bestämde att det skulle vara en demokratisk författ ning i detta land. Vi har också en grundlag med rötter många hundra år tillbaka i tiden. Det visar sig även att dessa ämbetsmän mycket aktivt deltar i politisk verksamhet. Jag har ställt mig frågan: Hur kan det komma sig att t.o.m. fungerande JO kan vara i det här huset och bedriva politisk verksamhet och att vi upplåter lokaler m.m. härför? Hur skall man uppskatta respekten för den mening som synes göra sig gällande, att domare och ämbetsmän icke skall påverkas av det politiska skeendet, när sådant kan äga rum? Det är ingenting som hindrar att domare kan påverkas i olika avseenden. Helt nyligen fördes i Dagens Nyheter en diskussion om klassamhälle och klassjustis och det var bl.a. en professor i Lund som mycket kritiskt granskat olika förfaranden.

I den huvudmotion som ligger till grund för den mindre motion som hänvisats till konstitutionsutskottet har jag påpekat hur man, århundrade efter århundrade och fram till dags dato, ändå följt vissa principer som är väsentliga för den svenska allmogen. Detta finns inskrivet i grundlagen men det respekteras inte. Det förefaller som om man skulle säga: Visserligen regnar det men jag har ju paraply.

Till slut har vi bibringats en känsla av att riksdagen är underordnad olika ämbetsverk och den därmed förknippade byråkratin och att riksdagen saknar de möjligheter som den utanför riksdagen stående har att kritiskt granska det hela. Utskottet talar om att hela grundlagsfrågan är under omprövning. Ja, men jag har inte krävt att hela grundlagen i och för sig skall behöva bli föremål för någon mera ingående utredning. Om man toge bort alla de hinder som föreligger för riksdagen att pröva frågor som gäller ämbetsverk och domarkår, skulle vi ändå kunne se till att lagen följs. Jag är säker på att vi inte skulle missbruka dess prövningsmöjligheter. Jag vet inte, herr talman, om riksdagen över huvud taget har möjligheter att räkna med att exempelvis brott och handlingar gentemot staten skall beivras. Jag vet heller inte om man skulle anse att ett brott gentemot kronan eller staten är någonting vilket man liksom bör gå förbi.

Därför borde grundlagberedningen, om den skall pröva denna fråga, ur det stora hela bryta ut den och vidta erforderliga åtgärder för att åstadkomma en förändring på detta område. Om herrarna läser om vad som exempelvis sades från de olika stånden innan man beslöt införandet av tvåkammarsystemet på 1860-talet, framgår att det aldrig var meningen att riksdagen skulle avhända sig sina möjligheter att få granska. När man år 1809 diskuterade dessa frågor, var det bara bondeståndet som mycket kraftigt sade ifrån att domarkårens privilegier icke borde få fortbestå.

Herr talman! Jag framställer inget yrkande, ty i sak har utskottet ändå ansett att frågan skall upptas till prövning, och den är också redan föremål för en viss prövning. Jag skulle bara ha önskat att utskottet sagt att denna prövning skulle ske med förtur.

Herr talman! När man i denna kammare talar rent allmänt om lokaliseringspolitiska och regionalpolitiska frågor, när man talar om nödvändigheten att minska trängseln i storstäderna, är det inte svårt att få anhängare — då är alla överens.

På s. 2 i det föreliggande utlåtandet hänvisas härtill. Man skriver: >Utskottet har tidigare — — — uttryckt sig dela den uppfattning som — närmast mot bakgrund av storstadstillväxten — innebär att vissa åtgärder i decentraliserande syfte kan och bör vidtas i avvaktan på de utredningar som pågick och pågår i anslutning till expertgruppen för regional utredningsverksamhet.

Man tyckte att det var så angeläget att framhålla detta, att man skrev till Kungl. Maj:t och fäste uppmärksamheten på saken. Det är i dag, såvitt jag vet, första gången sedan riksdagen ställde sig bakom detta enhälliga utlåtande från statsutskottet som man har att ta ställning till en lokaliseringsfråga av detta slag. Nu är man i princip överens om att förvaltningar och liknande bör flyttas ut från Stockholm men att det i detta fall finns speciella skäl som talar emot detta. Dessa skäl anges av utskottet, och jag vet att justitieministern just nu i första kammaren håller på att ange de skälen. Skälen är att det är lättare att få tag på lärare och att det är lättare för eleverna att få praktiktjänstgöring i Storstockholmsområdet. Man =: anför dessutom beredskapsskäl. Man kan alltid förebära skäl för att förlägga en förvaltning eller en utbildning till Stockholm. Skall vi någon gång kunna bryta den utveckling som ökar trängseln i huvudstaden med alla de nackdelar det för med sig, måste man bryta igenom en vall av skäl som i och för sig för den som är bekväm talar för att det nog i alla fall är bäst att förlägga verksamheten till Stockholm. Är man inte villig att bryta igenom denna vall av förutfattade meningar, får vi en ödesbestämd utveckling som ökar lokaliseringen till Storstockholmsområdet. Det hjälper inte hur många uttalanden en enhällig riksdag gör, om man inte är beredd att vidta åtgärder. Det har talats om att man bör hålla industriinvesteringarna i Stockholm under uppsikt. Det tycker jag också att man bör göra — det finns det anledning till. Men det är inte industriinvesteringarna som expanderar i Stockholm och hotar att öka trängseln där, utan det är förvaltningen. Industriinvesteringarna har under senaste tiden praktiskt taget legat stilla i Storstockholmsområdet. Det finns några intressanta siffror i Länsplanering 67 som visar detta. Är 1950 var 144 000 personer sysselsatta inom industrin i Storstockholm. I år — tjugu år senare — beräknas siffran till 143 000, alltså en minskning med 1 000 eller praktiskt taget samma nivå. Man räknar med att 142000 personer år 1980 skall vara sysselsatta inom industrin. Under en tidsperiod av 30 år varierar alltså uppskattningen mellan 144 000 och 142 000 personer. Den verkliga faran för en ökning av trängseln i Storstockholmsområdet kommer inte från industrin — även om man, som jag redan sagt, har anledning att hålla industriinvesteringarna under uppsikt — utan från förvaltningen. Antalet anställda i förvaltning och övriga tjänster var 113 000 år 1950 och 239 000 år 1970. Det innebär alltså mer än en fördubbling av antalet. Prognosen för 1980 är 340 000 — tre gånger så många som 1950 och nästan tre gånger så många som beräknas vara sysselsatta inom industrin år 1980. Man har i prognoserna alltså förutsett denna kraftiga ökning av förvaltningen. Antalet sysselsatta i förvaltning och övriga tjänster skulle öka från 23 procent av antalet sysselsatta i Storstockholmsområdet 1940 till 44 procent år 1980. Denna utveckling är dock inte ödesbestämd, om man är beredd att vidta konkreta åtgärder för att bryta den. När den motion som från folkpartihåll väckts i denna fråga behandlades i utskottet anslöt sig centerpartiets representanter — naturligt nog, med den grundinställning man inom centerpartiet har till denna fråga — till tankegångarna i motionen. I den hemställdes att man skulle avslå det första anslagsäskandet på tilläggsstat på 3,5 miljoner kronor, vilket i fortsättningen skall följas av flera anslag, och att man skulle uttala sig för att förlägga den centrala polisutbildningen till någon ort utanför Stockholm. I den reservation som är fogad till utskottsutlåtandet avstyrks investeringsanslaget och begärs en utredning hos Kungl. Maj:t om loka lisering av den centrala polisutbildningen till ort utanför storstadsområdena. Det finns flera orter utanför Storstockholmsområdet som är lämpliga för en sådan lokalisering.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

Herr talman! Det är en motion av herr Westberg och mig i denna kammare och herr Lindblad i första kammaren som behandlas i detta utlåtande. Efter den argumentation för motionen och reservationen som herr Gustafson i Göteborg framfört skall jag försöka fatta mig kort. När vi motionärer läste om nylokaliseringen av polisutbildningen i statsverkspropositionen fann vi att där inte fanns någon uppgift om huruvida man i denna fråga hade företagit någon prövning i enlighet med det riksdagsbeslut som vi träffade i fjol om utflyttning av statlig förvaltning. Därför fann vi anledning att ta upp denna fråga till ytterligare behandling genom att motionera. Huvudbakgrunden till vårt motionskrav är det kända faktum att Storstockholmsregionens tillväxt på bekostnad av de andra landsdelarnas expansion är ett mycket stort och allvarligt problem. Professor William-Olsson och ett par yngre planerare vid generalplaneberedningen i Stockholm har nyligen i Dagens Nyheter debatterat Storstockholms tillväxt. Gemensamt för inläggen är slutsatsen att tjänstesektorns tillväxt är främsta orsaken till regionens expansion. Den offentliga förvaltningen växer mer i Storstockholm än i landet i övrigt. Professor William-Olsson konstaterar att en ändrad balans kan åstadkommas om statliga verksamheter flyttar ut i landet. Ett detaljstudium av förändringarna i arbetstillfällenas fördelning visar entydigt att partihandeln, banker och försäkringsbolag, samfärdsel, offentlig förvaltning, forskning, uppdragsverksamhet och fritidsliv expanderat snabbare i Storstockholm än i övriga delar av landet mellan 1960 och 1965. Staten kan genom en effektiv 1okaliseringspolitik i samverkan med näringslivet åstadkomma mer för att utjämna de regionala skillnaderna i landet, men ofrånkomligen har staten det starkaste inflytandet över sin egen verksamhet. Mot den bakgrunden är statstjänstemännens växande antal i Stockholm påfallande. Varje år ökar detta antal i Storstockholm med cirka 2 500. Enbart antalet tjänstemän i kanslihuset växte från cirka 500 på 1950-talets mitt till 1200 ett drygt decennium senare. Den statliga förvaltningen ökade med 28 procent under de fem första åren på 1960 talet — de är ju helt överblickbara nu. De möjligheter som finns till ökad decentralisering har uppenbarligen inte tagits till vara. Försvarets fabriksverk är ett lysande undantag — dess centralförvaltning har flyttat ut från Storstockholm. Viljan till decentralisering måste öka på den statliga sidan, och därtill måste vi i riksdagen börja inse att de stora vinsterna med utflyttning inte längre kan göras på industrisidan utan på tjänstesektorn, och det måste påverka lokaliseringspolitiken. Med detta faktum för ögonen har vi yrkat att man borde pröva, innan man fastlade polisutbildningen i Storstockholmsområdet, att förlägga den till andra orter, och vi har nämnt två orter — Östersund och Gävle — som tänkbara. I Östersund företas redan en viss vinterutbildning vid korta kurser, och det har visat sig gå bra, såvitt jag känner till. Vi har med stort intresse tagit del av vad utskottet har sagt. Utskottet har funnit det särskilt angeläget att påpeka att lärartillgången är större här i Stockholm. Som herr Gustafson i Göteborg mycket riktigt har sagt kommer det alltid att finnas skäl — och även starka skäl — att förlägga sådana statliga institutioner till Storstockholmsområdet. Vill man inte alltid låta sig ledas av dem, kommer allting att bli förlagt hit, men då skall man inte anta högtidliga deklarationer som går i annan riktning, såsom riksdagen gjorde förra året. Nu säger man att det kommer att bli svårt att få lärarkrafter i andra orter. För bara något år sedan antog riksdagen riktlinjer för den högre undervisningen, och man sade att systemet med universitetsfilialer borde utvecklas vidare. De kontakter jag har på det området visar att detta också är på gång, och det kan tänkas att inte minst de två orter vi nämnde har goda förutsättningar att täcka lärarbehovet, i varje fall i viss utsträckning. För övrigt vill jag säga att jag förstår utskottet när det påpekar att behovet av poliser är starkt i Stockholm och att eleverna kan betyda en förstärkning under vissa perioder.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

Herr talman! När riksdagen i fjol uttalade att åtgärder i decentraliserande syfte kan och bör vidtas i avvaktan på de utredningar som pågår, uppfattades detta som ett viktigt ställningstagande. När därjämte statsutskottet och riksdagen framhöll att en väsentligt ökad lokalisering utanför huvudstadsregionen bör övervägas, måste det tolkas som ett uttryck för en strävan att förhindra en alltför stor anhopning av människor till huvudstadsområdet. Så måste enligt min mening förra årets beslut tolkas. Det är inte ofta som riksdagen så snart som i det här fallet får tillfälle att själv visa om den är beredd att ta konsekvenserna av tidigare beslut och uttalanden. Förläggningen av polisutbildningen är i det avseendet en prövosten. Det kommer vi inte ifrån.

Egendomligt nog har inte statsutskottets majoritet ens velat sträcka sig så långt som till en utredning, trots riksdagens enhälliga uttalande förra året. De skäl som majoriteten åberopar för sitt ställningstagande kan knappast anses avgörande. Man säger att kraven på högt kvalificerade speciallärare = till största delen inte kan tillgodoses på annan ort än Stockholm. Det återstår att bevisa den saken. Hur kunde det då gå till att utbilda poliser tidigare utanför huvudstaden? I Gävle t.ex. bedrevs sådan undervisning i mer än tio år utan att lärarfrågan vållade några bekymmer, åtminstone inte några allvarligare sådana. Man var också där mycket angelägen att få behålla polisutbildningen. Ytterligare ett skäl som utskottet anför är att polisaspiranterna under den praktiska utbildningen utgör en beaktansvärd förstärkning av poliskadern inom Stockholmsområdet. Också det skälet är väl ganska diskutabelt. Det torde vara i mycket begränsade uppgif ter som dessa ej färdigutbildade aspiranter kan och bör användas. Däremot kan givetvis de poliser som genomgår vidareutbildning eller specialutbildning utgöra ett värdefullt tillskott, men den utbildningen var inte medtagen i motionsyrkandet. Det kan också ifrågasättas, om det är lyckligt att centralisera hela polisutbildningen i stort sett till en enda stor enhet där eleverna känner sig isolerade och upplever sig som nummer och lätt känner främlingskap i det stora sammanhanget. Den personliga omsorgen, som jag tror är väsentlig i polisutbildningen, får inte tillräckligt utrymme i ett sådant sammanhang. Det har också sagts mig från polishåll att många som skulle vara intresserade av polisyrket avstår inför tvånget att söka sig till Stockholm. Frågan har alltså även en rekryteringsaspekt. Såvitt jag kan förstå föreligger inget avgörande hinder för en utflyttning från huvudstaden av den grundläggande polisutbildningen. Den utredning som vi har begärt skulle visa om det ändå skulle vara fallet. Men varför motsätter man sig då en sådan utredning? Frågan har också andra aspekter, som vi har hört av föregående talare, och jag behöver på det området inte lägga ut texten i nämnvärd grad. Men det finns anledning att fråga: Är vi beredda att slå in på den väg som vi förordade förra året? Hur stor är regeringens och statsmakternas vilja att verkligen pröva förutsättningarna för utflyttning från Stockholm av statlig verksamhet för att motverka den överhettning och därav följande problem som sammanhänger med tillväxten av storstadsregioner? Vill riksdagen medverka till en decentralisering? Om så är fallet, kan då Norrland komma i fråga? Detta är för oss norrlänningar oerhört viktiga frågor, som vi inte går förbi utan vidare. Vi kräver svar på de frågorna, inte bara i ord utan i handling.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

Herr talman! Jag uppskattar i allra högsta grad herrar Jönssons i Ingemarsgården och Westbergs i Ljusdal uppmärksamhet och påpasslighet när det gäller att verkligen försöka på olika sätt bevaka Norrlands intressen. Jag tycker att de på grund av sitt motionerande här är värda all uppskattning.

Jag är, herr talman, litet förvånad över att folkpartigruppens ordförande här vill göra denna fråga till, som han säger, ett blodprov på kammarens känsla för lokaliseringspolitiken. Det är väl ändå, herr Gustafson i Göteborg, att något skjuta över målet. Jag vill erinra om två saker. För det första är ju detta ingen lokaliseringsfråga. Här är det fråga om att bygga ut den i Stockholm befintliga polisskolan, ge den de utökade lokaler som den snabbt är i oundgängligt behov av, om den skall kunna fullfölja den polisutbildning, vars utökning vi alla är intresserade av. För det andra vill jag erinra om att det inte är så länge sedan vi här i kammaren alla gemensamt beslöt en utbildningsreform för polisen. I den ingick — det tror jag herrar Westberg och Jönsson har glömt bort — faktiskt som en förutsättning att polisens grundskoleutbildning skulle vara centraliserad, inte på något sätt utspridd. Däremot går det lättare att sprida ut specialutbildningarna; de är utspridda och kommer väl att vara det också i fortsättningen, även när nya specialiteter kommer till. Jag och majoriteten både i avdelningen och i utskottet har sett detta på det sättet, att här är det fråga om en nödvändig utbildning i en skola, som snabbt behöver få bättre och utökade lokaler, om den skall kunna fullfölja sin verksamhet på det sätt som vi från riksdagens sida kräver att den skall göra.

Denna utflyttningsutredning har obetingat accepterat polisskolan i Stockholm och ansett det vara nödvändigt att ha den där. Jag skall fatta mig kort, herr talman, men på grundval av detta och för övrigt med tanke på motiveringen i utskottsutlåtandet tycker jag det finns anledning att yrka bifall till utskottets förslag.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

Herr talman! Fröken Ljungberg såsom talesman för utskottsmajoriteten gav motionärerna en klapp på axeln för deras motion, men jag tror att de kanske skulle ha varit tacksammare för en mer positiv behandling i sak än denna lilla sympatiyttring. Däremot ansåg fröken Ljungberg att det inte var särskilt lämpligt att jag såsom en av reservanterna, vilket jag ju är i detta fall, tycker att denna fråga är viktig. Men jag råkar anse att frågan är betydelsefull, och då måste jag väl också få säga det. Vidare sade fröken Ljungberg att det inte är någon lokaliseringsfråga vilket förvånar mig synnerligen mycket. I riksdagens uttalande förra året, till vilket fröken Ljungberg anslöt sig, talas det ju om att man bör vidta åtgärder i decentraliserande syfte och att man bör överväga en väsentligt ökad lokalisering utanför huvudstadsregionen. Att man därvid också avsåg en utflyttning av redan befintliga organ måste väl anses självklart. Beträffande samtliga redan befintliga organisationer och organ i Stockholm gäller att det en gång har beslutats att de skall ligga i Stockholm, och skall vi få någon ändring till stånd måste vi ju fatta beslut om utflyttning. Fröken Ljungberg framhöll också att vi beslutat att polisutbildningen skall vara centraliserad, men är det verkligen riktigt att alla angelägenheter som gäller hela landet skall skötas i huvudstaden? Gör vi en sådan tolkning av begreppet centralisering tror jag vi är illa ute. Motionärerna har angett att det kan finnas flera orter, men de har inte sagt att man skail splittra upp utbildningen. Fortfarande gäller att det skall vara en utbildning enligt de riktlinjer som dragits upp av riksdagen. Problemet är att finna lämplig utbildningsort. Fröken Ljungberg sade att statsutskottets uttalande förra året som nu åberopas står kvar, och det förstår jag väl att det gör. Herr talman! Det står givetvis kvar och det kommer det att göra även nästa gång det föreslås att en statlig förvaltning skall flyttas från Stockholm, Då kommer det också att sägas att det föreligger alldeles speciella skäl som gör att en utflyttning inte kan bli aktuell i det fallet, men att uttalandet står kvar. Herr talman! Jag yrkar på nytt bifall till reservationen.

Herr talman! Fröken Ljungberg anförde tre skäl för sin ståndpunkt. För det första tyckte hon att det var svårt att få ett grepp om saken eftersom det föreslagits så vitt skilda orter som Gävle och Östersund. Att detta kan vara något skäl för avslag förefaller mig utomordentligt förvånande. Om man i den utredning som vi föreslagit finner att Gävle är den lämpligaste orten utanför Stockholm, bör utbildningen förläggas dit. Och om Östersund skulle visa sig vara den lämpligaste orten, så får den frågan prövas. Det behöver inte vara något skäl för att yrka avslag på förslaget om en utredning, fröken Ljungberg! Sedan vill jag upprepa vad herr Gustafson i Göteborg sade nyss, nämligen att grundutbildningen mycket väl kan vara centraliserad, även om den är förlagd till Gävle eller Östersund. Det finns inget som helst hinder för det. Slutligen sade fröken Ljungberg att det var nödvändigt att den grundläggande polisutbildningen är förlagd till Stockholm; i varje fall uppfattade jag hennes uttalande så att hon ställde sig bakom den ståndpunkten. Men kan man verkligen hävda den meningen med sakliga skäl? Det förefaller mig mycket möjligt och lämpligt att flytta den grundläggande polisutbildningen ut från Storstockholmsområdet. Vad vi begär är en utredning, som får ge svar på den frågan. Varför inte då gå på reservanternas linje?

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg läste inte slutet på den mening, som han ett par gånger citerade. Den slutar med orden »ökad lokalisering utanför huvudstadsregionen borde över vägas vid en tillväxt av den statliga centralförvaltningen». Men nu är det inte fråga om någon tillväxt av den statliga centralförvaltningen utan det gäller att skaffa en redan i Stockholm pågående utbildningsverksamhet ändamålsenliga och nödvändiga lokaler. Naturligtvis kan man ändå överväga att flytta hela polisskolan till annan ort, men då vill jag åter erinra om det beslut som fattades 1967 om polisutbildningen och reformeringen av densamma. I det enhälliga beslutet ingick att skolan skulle ha sina lokaliteter förlagda till Stockholmsområdet. De låg då i Solna, och de skall vara kvar där även efter tillkomsten av detta nya. Det beslutet har herrarna en gång varit med om att fatta, och det finns ingen anledning att gå ifrån det beslutet just när lokalbehovet är så trängande som det är för polisskolan i dag. Sedan har jag inte klappat herrar Jönsson i Ingemarsgården och Westberg i Ljusdal på axeln, herr Gustafson! Jag tillåter mig inte sådana nedlåtande gester. Jag uttrycker en uppskattning av deras påpasslighet, och det var ärligt menat. Vad slutligen beträffar herr Gustafsons i Göteborg kritik av vårt ställningstagande i denna fråga är jag förvånad över den, därför att herr Gustafson gör detta till en testfråga om inställningen till lokaliseringspolitik över huvud taget.
Herr talman! Jo, jag har visst läst meningen i statsutskottets utlåtande förra året till slut. I mitt första anförande läste jag ordagrant upp hela det avsnitt i statsutskottets utlåtande som det här rör sig om. Jag anser nämligen detta vara en utomordentligt viktig fråga, och jag menar också att det uttalande som riksdagen gjort skall tillmätas stor betydelse. Fröken Ljungberg sade att en lokalisering utanför huvudstadsregionen bara skulle komma i fråga när det gällde en tillväxt av den statliga centralförvaltningen. Denna utbildning innebär ju en utvidgning av den tidigare utbildningen. Detta är emellertid ovidkommande. Det intressanta i sammanhanget är om riksdagen har något intresse av att medverka till den kraftiga ökningen av den offentliga förvaltningen i Storstockholm; Länsplanering 67 visar ju en tredubbling av antalet i offentlig tjänst och övriga tjänster anställda personer under en 39-årsperiod, medan antalet anställda inom industrin ligger stilla. Anser riksdagen att denna utveckling skall brytas? Jag anser att varje fråga om lokalisering som kommer upp efter detta enhälliga uttalande från riksdagen är en testfråga. Jag har svårt att inse hur detta spörsmål skulle kunna bagatelliseras. Om vi skall komma någonstans, måste vi någon gång börja. Mot detta invänds att riksdagen ju har uttalat sig för att det skall vara en central utbildning förlagd till Stockholm. Fröken Ljungberg återkom till detta argument. Ja, det är något som gäller samtliga statliga organ och förvaltningar som ligger i Stockholm. Riksdagen har en gång beslutat om deras placering. Skall vi få någon ändring i detta förhållande, måste vi också här i riksdagen fatta beslut om en sådan ändring.

Herr talman! Reservanterna och även talare i denna kammare har framhållit att de skäl som framförts i statsverkspropositionen inte varit tillräckligt utförliga. Samtidigt har beträffande föregående års riksdags beslut framhållits att det alltid finns och även i framtiden kommer att anföras skäl för att nya lokaler för statlig verksamhet skall förläggas till Stockholmsområdet. Men därmed kan man väl inte ha menat annat än att det måste tas hänsyn till tyngden av de skäl som föreligger. Jag skall gärna tillmötesgå önskemålet om att närmare precisera skälen för förslaget om inrättande av polisskolan i Ulriksdal. även om behovet av nya lokaler för polisskoleutbildningen inte har ifrågasatts, vill jag först något belysa denna fråga. Den utbildningsreform som genomfördes den 1 juli 1967 medför att antalet elever vid polisskolan kommer att öka, framför allt från den 1 juli 1972 när de polismän som fått grundutbildning enligt den nya utbildningsordningen skall börja genomgå den s.k. högre poliskursen, vilken är en påbyggnad av polisutbildningen och vilken är obligatorisk för samtliga polismän. Polisutbildningsreformen innebär också att grundutbildningen har fått en väsentligt ändrad utformning. Den nya grundutbildningen präglas av ett större inslag av praktiska övningar och framför allt, vilket har betydelse i detta sammanhang, en bättre samordning av den teoretiska och den praktiska utbildningen. Vid den nuvarande polisskolan i Solna, som tillkom så sent som år 1965, saknas i stort sett förutsättningar för genomförande av grundutbildningen på det sätt som har avsetts. Resurserna vid huvudskolan i Solna kommer för övrigt endast att räcka till för den utbildning som ligger efter grundutbildningen. Hittills har grundutbildningen skett i provisoriska lokaler i Solna i den s.k. Hagaskolan och i Sundbyberg i den s.k. Albyskolan, och med utnyttjande av Sörentorpsterrängen för praktiska övningar. Behovet av nya lokaler för grundutbildningen inom polisväsendet är klart dokumenterat, och med hänsyn till den ökning av antalet elever som sker under budgetåret 1972/73 är det mycket angeläget att nya lokaler ställes till sko lans förfogande så snart det över huvud taget är möjligt. Jag övergår härefter till frågan om polisskolan i Ulriksdal. I sitt betänkande Statlig stadsdel har statens järvafältsdelegation efter ingående överväganden föreslagit, att Svea livgardes område vid Sörentorp tas i anspråk för polisutbildning under en övergångstid av 15 år. även om området på längre sikt — enligt järvafältsdelegationens uppfattning — bör tas i anspråk för annat ändamål, är det inte försvarligt att låta byggnaderna stå oanvända, i all synnerhet som de flesta av dem är i gott skick. Ianspråkstagande av området för polisutbildning befanns vara det lämpligaste av de förslag som diskuterades av delegationen och skulle också kunna genomföras till relativt begränsade kostnader, vilket inte är oväsentligt i sammanhanget. Om dessa kaserner av de skäl som reservanterna anfört inte skulle få användas till polisskola, kan de ju rimligtvis inte heller få användas för något annat statligt förvaltningsändamål. Jag vill då fråga reservanterna: Vad skall kasernerna användas till? I anledning av järvafältsdelegationens förslag har byggnadsstyrelsen och rikspolisstyrelsen bedrivit ett intensivt planeringsarbete som <redovisades = till Kungl. Maj:t under hösten. Det har vid detaljplaneringen ytterligare bestyrkts att området skulle passa alldeles utmärkt för polisutbildning. Vid mina överväganden i denna fråga har jag också undersökt hur angeläget det är att förlägga skolan till Stockholmsområdet. Vid denna bedömning har jag — som framgår av statsutskottets utlåtande — varit i kontakt med delegationen för lokalisering av statlig verksamhet. Skälen för att förlägga polisutbildningen till Stockholmsområdet har delvis redovisats i statsutskottets utlåtande. Jag vill nu närmare utveckla ytterligare några skäl. Först vill jag särskilt understryka att skolans behov av lärarkrafter inom vitt skilda områden knappast kan tillgodoses på någon annan ort i landet. Undervisningen fullgörs i mycket stor utsträckning — ca 35 000 timmar av totalt ca 60 000 timmar — av timlärare som är specialister på olika områden. I de polisiära ämnena kommer åtskilliga av dessa från rikspolisstyrelsen och Stockholms polisdistrikt. Vidare utnyttjas 40 jurister som timlärare. I ämnen som psykologi, psykiatri, medicin, rättsmedicin, sociologi och socialkunskap anlitas en rad experter som timlärare. För att klara de praktiska avsnitt som är inlagda i den teoretiska undervisningen krävs tillgång till instruktörer erfarna i polistjänst. Stockholms polisdistrikt har de resurser som behövs för detta liksom för att klara den rena praktikutbildningen som pågår i åtta veckor. En ändrad lokalisering skulle, som framgår av det sagda, i flera fall framtvinga en sänkt målsättning inom väsentliga områden av polisutbildningen, och meningen var ju att vi genom att förlägga skolan inom Stockholmsområdet skulle kunna få en bättre polisutbildning. En polisskola i Ulriksdal ger också fullgoda möjligheter att driva den regionala och lokala fortbildningen inom Stockholmsområdet som är en nödvändig förutsättning för vidmakthållande och förbättrande av polismännens färdigheter. Polisskolornas nära anknytning till rikspolisstyrelsen har tillmätts viss betydelse liksom de förstärkningsoch beredskapsaspekter i förhållande till Stockholms polisdistrikt som nämns i utskottets utlåtande. Det var någon talare här som yttrade att man inte kunde ha så stor nytta av praktikutbildningen i detta sammanhang. Jag anser emellertid att man visst kan ha nytta av praktikutbildningen. Denna utbildning kräver ett stort polisdistrikts resurser för att ge erforderligt utbyte, och i Stockholms polisdistrikt har uppbyggts en särskild organisation med handledare m.m. för att planera och genomföra denna kontinuerligt pågående utbildning med 180—200 elever. Och jag tycker att man borde kunna ta i beaktande ett sådant skäl som att den förstärkning av Stockholmsområdets poliskader som sker genom praktikutbildningen är betydelsefull inte minst när det gäller bevakningen och ordningens upprätthållande i tunnelbanestationer, vid ambassadbyggnader och på andra platser i Stockholm. Det har därför visat sig att polisaspiranterna på ett påtagligt sätt underlättat Stockholmspolisens svåra arbete. Tidsfaktorn och de totala kostnaderna för projektet har givetvis också i viss mån inverkat på bedömningen. Vid bifall till förslaget kan grundutbildningi dess nya form anordnas vid polisskolan Ulriksdal redan den 1 september 1970. Det bör också framhållas att en eventuell decentralisering av grundutbildningen och den övriga utbildning som enligt det i propositionen redovisade förslaget kan förläggas till polisskolan Ulriksdal, skulle innebära en splittring av polisskoleverksamheten. Det kan nämligen inte komma i fråga att inte utnyttja polisskolan i Solna, vilken, som jag tidigare har nämnt, färdigställdes år 1965 för sitt ändamål. Sammanfattningsvis vill jag konstatera att det vid polisskolan Ulriksdal finns goda möjligheter att inom en snar framtid skapa goda förutsättningar för att också i framtiden bedriva den centrala, regionala och lokala utbildningsverksamhet som för närvarande redan genomförs i Stockholmsområdet. Om polisskolan Ulriksdal inte kommer till stånd, skulle detta få svåra konsekvenser för utbildningsverksamheten. Det ökande utbildningsomfånget ställer redan fr.o.m. 1970/71 krav på nya lokaler utöver de provisoriska. Målsättningen för utbildningen av polisaspiranter har hittills inte kunnat upp fyllas, främst på grund av bristen på Övningsterräng och yttre utbildningsanordningar. Skulle polisskolan Ulriksdal inte utföras, blir resultatet en lägre utbildningsstandard för den polisiära grundutbildningen och också för vissa andra utbildningsområden. Det kan förutsättas att annat lämpligt område i Stockholmstrakten eller på annan plats ej kan ställas till förfogande redan 1970. Nybyggnad för motsvarande utbildningsomfång som polisskolan Ulriksdal torde ta minst fem år och medföra avsevärt högre kostnader än de 14 miljoner kronor som polisskolan Ulriksdal kostar i ombyggnad. Utbildningssituationen är för närvarande svår, och den skulle enligt min mening bli ohållbar om inte polisskolan Ulriksdal kommer till stånd år 1970.